Herr talman! Karin Åström har frågat mig vilka insatser jag avser att vidta för att ytterligare stimulera besöksnäringen ur en växande internationell efterfrågan på vår nordliga dimension och på vilket sätt jag avser att nå målet i den nationella strategin för besöksnäringen. Regeringen har under lång tid arbetat med att förbättra förutsättningarna för besöksnäringen genom både förbättrade ramvillkor och särskilda insatser. Bland annat har momsen på restaurang och cateringtjänster och momsen på transport med skidliftar sänkts. Även halveringen av socialavgifter för ungdomar under 26 år gynnar besöksnäringen, liksom den nya tidsbegränsade anställningsform som innebär att arbetsgivare, oavsett skäl, kan anställa en person under maximalt 24 månader. Detta gynnar särskilt små företag inom besöksnäringen. Utöver detta har regeringen initierat en rad olika insatser för att den svenska besöksnäringen ska utvecklas. Under perioden 2012-2014 satsar regeringen bland annat 20 miljoner kronor årligen på att stärka och utveckla fler hållbara destinationer samt öka innovationsförmåga, kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist och upplevelseföretag. Detta uppdrag genomförs av Tillväxtverket i nära samarbete med Visit Sweden AB för att säkerställa att kompetens om de utländska marknaderna kombineras med kunskap om lokala förutsättningar för turism. Statens aktieägartillskott till Visit Sweden AB på 90 miljoner kronor har vid ett flertal tillfällen ökats. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen en tillfällig ökning under två år om 30 miljoner kronor. Totalt föreslår regeringen därmed ett aktieägartillskott på 120 miljoner kronor per år 2013 och 2014. För att möta besöksnäringens strategi satsar regeringen också på att koordinera de offentliga insatserna genom en samverkansgrupp för svensk besöksnäring. Där ingår flera nationella myndigheter inom trafik, infrastruktur, kultur, landsbygd, skog och naturvård. Gruppens uppgift är att samordna och effektivisera insatser så att de bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av svensk turism. Regeringen gör även andra satsningar där utvecklingen av besöksnäringen är en viktig del av strategierna för att nå målen, till exempel inom Sverige - det nya matlandet, Skogsriket och Attraktionskraft Sverige.

Herr talman! Jag tackar för svaret, ministern, men naturligtvis är jag inte nöjd. Min fråga handlar om hur Sverige kan bli mer känt internationellt som turistland samt hur och på vilket sätt man ska uppnå det mål som är uppsatt i den nationella strategin. Målet är att vi 2020 ska ha 20 nya exportmogna destinationer samt ha ökat antalet anställda från 160 000 till 260 000. Det är en oerhört stor basindustri som är på väg att växa fram, och det ska alltså ske inom loppet av sju år. Det är målsättningen. Då tycker jag att det är lite märkligt att ministern i svaret tar upp den sänkta krogmomsen och de sänkta sociala avgifterna till unga och hänvisar till att detta ska vara förutsättningarna för att man ska öka internationell turism. Så är ju inte fallet. Jag har suttit hela eftermiddagen och kvällen och lyssnat på oerhört intressanta debattinlägg när det gäller varselsituationen i hela Sverige och på vilket sätt regeringen tänker sig att investera. Det är inte riktigt så att man har nått målen där heller. Regeringens mål med dessa insatser går helt åt ett motsatt håll, även då det gäller satsningar på internationell turism. Däremot måste jag säga att Visit Sweden har gjort ett oerhört framgångsrikt jobb med att marknadsföra Sverige och målmedvetet satsa just på att definiera var de internationella exportmarknaderna finns för vår del. Man har visat väldigt goda resultat. I Norrbotten kan vi notera att det redan har burit väldigt god frukt. Swedish Lapland, en turistorganisation som finns i norra Sverige, har nämligen börjat bygga upp ett väl fungerande partnerskap med Tyskland. Avsikten är att fortsätta med England som destination. Nu får man dock lägga detta i malpåse helt och hållet, eftersom ni som regering har skurit bort ynka 20 miljoner från budgeten. Det har gjort att man har fått lägga bort segmentet av satsningar när det gäller gruppresor från Tyskland och företagsbesök som kommer upp till våra norrbottniska turistområden. Detta segment har man helt fått lägga ned. Man är på väg att säga upp den personal som har jobbat specifikt med detta segment. Det tråkiga i den här historien och de futtiga, ynka 20 miljoner det handlar om är att det drabbar just de småföretag Annie Lööf talar och månar så mycket om. De har byggt upp sin verksamhet på satsningar på företagsgrupper, affärsresenärer och gruppresor som kommer upp. Så ser det ut. Så ser det också ut när vi tittar i alla de mindre kommunerna, där man har byggt upp hotellverksamheter som i dagsläget, vilket Annie Lööf säkert förstår, håller näsan ovanför vattenytan. Detta segment, som man har jobbat med under ett antal år på turistnäringen via Visit Sweden och som man plockar bort, har haft oerhört stor betydelse för just dessa små orter.

Herr talman! Ja, besöksnäringen är verkligen en av våra basnäringar, och jag är väldigt glad att besöksnäringen växer så det knakar. Tittar man på de fakta som beskriver utvecklingen av besöksnäringen de senaste åren ser man att den är fantastisk. Den utländska turismen, som Karin Åström har tagit upp, slog 2011 rekord för nionde året i rad. Exportvärdet, det vill säga de utländska besökarnas konsumtion i Sverige, ökade 2011 med 9,3 procent och uppgick till närmare 99 miljarder kronor. Antalet utländska besökare i Sverige växer alltså så det knakar, och intresset för Sverige som turistland är en fantastisk möjlighet för dessa små företagare - ibland är de enmansföretagare, och ibland har de några anställda - inte minst i den svenska glesbygden. Denna starka tillväxt gynnar också sysselsättningen, och det är anledningen till att vi kan säga att besöksnäringen i dag är en av våra basnäringar. Det jobbar nämligen ungefär 163 000 personer inom besöksnäringen på helårsbasis. Det är en ökning med drygt 24 procent sedan 2000. Säg den bransch som har haft den utvecklingen under denna tidsperiod! Den totala omsättningen ligger på ungefär 260 miljarder 2011, och det ökade också med ett antal procent. Det växer alltså verkligen så det knakar, och det finns en otrolig framtidstro. Jag var på Gotland förra veckan och besökte då ett antal turismföretag. De sade att A och O för deras överlevnad under dessa tuffa tider har varit just sänkningen av arbetsgivaravgifter och halveringen av restaurangmomsen. Det har gjort att de har fått marginaler att investera i en ny spis, anställa en till eller över huvud taget ha möjlighet att få plus och minus att gå ihop och fortsätta sin verksamhet. Vi har under detta år förstärkt besöksnäringen med 60 miljoner kronor, fördelat på tre år, med destinationsuppdraget. Där är Norrbotten och Kiruna en av de fem prioriterade destinationer som ska bli exportmogna. Jag är glad att Kiruna är en av de delar Tillväxtverket har pekat ut, tillsammans med till exempel Astrid Lindgrens värld, Stockholms skärgård och Bohuslän. Sedan vill jag understryka att Visit Sweden gör ett fantastiskt arbete, inte bara här i Sverige utan även med att marknadsföra Sverige i andra länder. Det är av den anledningen vi fortsätter med en förstärkning. Grunden för Visit Swedens anslag ligger på 90 miljoner, och vi fortsätter nu ökningen med 30 miljoner per år. Det är alltså 120 miljoner per år i statliga pengar in i Visit Sweden för att man ska fortsätta sin fantastiska verksamhet med att stärka små och medelstora företag och låta dem vara skyltfönster ut mot andra länder. Den tillfälliga ökningen på 30 miljoner per år är fortfarande tre gånger så mycket i tillfälliga satsningar som vad Socialdemokraterna satsade när de hade chansen att säga någonting om detta i regeringsställning. Jag skulle vilja ställa en fråga till Karin Åström. Låt oss titta på betydelsen av halveringen av arbetsgivaravgifterna för en genomsnittlig hotellägare med sju sysselsatta, varav två unga. Vid en dubblering av arbetsgivaravgifterna för unga kommer kostnaderna per år att öka med 75 000 för ett hotell, och då har jag inte ens räknat in restaurangmomsen. Förklara för mig hur det stärker besöksnäringen, Karin Åström.

Herr talman! Om ministern har läst vår budget vet hon att de 50 miljonerna, de ynka små resurserna för Visit Sweden där ni nu har dragit bort 20 miljoner, vill vi permanenta. Vi tycker att verksamheten har varit oerhört framgångsrik. Särskilt uppe i Norrbotten har vi varit väldigt glada för att man har valt att satsa på segmentet gruppresor från Tyskland, segmentet affärsresande som kommer som grupper till Norrbotten och besöker olika kommuner, exempelvis Boden där vi har det fantastiska Treehotel. Man inte bara bor i Treehotel, utan man far dit på studiebesök för att få se hur det lilla företaget har byggt upp sin verksamhet. Det är alltså affärsresenärer som kommet dit på besök. Det segmentet är bortplockat från och med den 1 januari. Det tycker jag är väldigt olyckligt. Jag måste säga att det är småaktigt på något sätt. Inom det här segmentet har flera av de små företagen byggt upp sin verksamhet på olika event. Då har man också investerat utifrån dessa event. Det är inte så himla lätt i en mindre bygd att plötsligt svänga om. Oftast sitter man i en lånesituation som inte är så bra. Även om de sociala avgifterna för de unga är sänkta har man inte lyckats med att anställa någon ung person. Det handlar om att försöka bevara. Man har byggt upp ett litet embryo av ett segment som håller på att växa sig ganska starkt i vårt län. Det tycker jag känns viktigt att få säga. Vi gillar de stora internationella sportevenemangen, som då och då förläggs i Sverige. Vi socialdemokrater tycker att det är ett oerhört spännande segment att utveckla. I Gällivare har vi haft världscupstävlingar på skidor i helgen, och ett stort evenemang går av stapeln i Boden som heter O-Ringen och som är en gigantisk orienteringstävling. För att allt detta ska kunna fungera bra och utvecklas positivt med bra kvalitet, kunskaper etcetera inom turistnäringarna måste det finnas ett segment som tar hand om marknadsföringen i ett internationellt perspektiv. Den delen klarar man inte av att sköta från regionen som sådan. Det har varit värdefullt med de extra 50 miljoner som Visit Sweden har kunnat lägga på marknadsföringen av internationell turism. Jag tycker att näringsministern helt och hållet har tappat bort de regionalpolitiska verktyg som vi har haft och som vi tänkt ska verka stimulerande ute i regionerna. De finns inte längre. Jag tycker att det här ett så fnuttigt regionalpolitiskt verktyg, och jag vill adressera till ministern: Tänk om!

Herr talman! Innan jag kom in i riksdagen hade jag förmånen att jobba på Luleå tekniska universitet. Under tre års tid gjorde jag studier där jag jämförde besöksnäringen och it-branschen i norra Sverige och i norra Finland. Ett av de resultat jag kunde se var att besöksnäringen hade nära dubbelt så stor lönsamhet som it-branschen. Det säger egentligen, herr talman, att it-branschen i norra Sverige och norra Finland har en väldigt liten lönsamhet, att den var något bättre i besöksnäringen. Karin Åström beskrev det som småaktigt att låta de tillfälliga pengarna nu försvinna. Jag tycker att regeringen ändå har gjort ganska mycket här med halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år som ju direkt gynnar besöksnäringen. Pengarna till destinationsutveckling som bland annat hamnar i Kiruna gynnar mitt hemlän ganska mycket. Jag vill ändå betona samverkan inom besöksnäringen. I Norrbotten finns det lokala organisationer, till exempel Visit Luleå, och vi har även Swedish Lapland. Swedish Lapland har gjort ett väldigt framgångsrikt arbete och har fått ihop besöksnäringen. De har gjort en hel del produkter av de erbjudanden som finns. I stället för att marknadsföra kommuner marknadsför man aktiviteter och produkter på ett helt annat sätt, och det är fantastiskt. Det har varit en del i framgången för besöksnäringen i Norrbotten. Nu har besöksnäringsföretagen lite mer resurser än vad de hade tidigare att genomföra marknadsföringssatsningar, utveckla företagen och utveckla destinationerna. Min erfarenhet när jag besökt företagen är att väldigt många inte anställer just nu utan utvecklar sina företag för att de ska få fler besökare som i sin tur ska ge flera anställda i nästa steg. Jag tror att vi kommer att komma dit. De sänkta kostnaderna ger fördelar i och med att man kan utveckla företagen. Jag tror att det är farligt om en näring ska tro att någon annan ska komma och fixa saker åt dem. Varför ska någon komma och fixa marknadsföringen åt dem genom särskilda medel? Nu har de en intresseorganisation i näringen, och då måste man även ha en självfinansiering. Jag säger inte att man ska finansiera allting själv, men till en större del än vad man kanske har varit van vid. Det finns faktiskt resurser för att göra det. Kraften måste komma underifrån, att det är besöksnäringsföretagen som tar initiativen och bestämmer vilka marknader de ska gå ut på. Sedan kan man haka på Visit Sweden och så vidare för att nå vidare framgångar.
Herr talman! Turismen och besöksnäringen är en mycket viktig del av den regionala tillväxtpolitiken. Det är av den anledningen som jag i april i år startade en plattform och ett projekt som heter Attraktionskraft Sverige. Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i där besökningsnäringen tillsammans med bland annat grundläggande servicefrågor, bostadsfrågor och liknande är viktiga delar i att skapa ett starkt jobb och näringslivsklimat i Småland såväl som i Norrbotten. Det vi satsar rent regionalpolitiskt på turism från den regionala utvecklingsfonden, det vill säga EU:s regionala utvecklingsfond, denna programperiod är 580 miljoner, alltså beviljade pengar 580 miljoner på projekt kopplade till turism. Lägger man därtill den nationella medfinansieringen kan vi säga att 1,2 miljarder av de regionala pengarna går till projekt kopplade till turism, och det därför att det är viktigt ur ett jobb och småföretagarperspektiv. Besöksnäringen är ett myller av olika sorters företag. Det är alltifrån kulturella och kreativa näringar till restauranger, kaféer, nöjesparker och olika vildmarksupplevelser - många olika delar som rymmer besöksnäringen och som kräver lite olika verktyg. Ett av dem är Visit Swedens fantastiska arbete med marknadsföring. Det är av den anledningen som vi fortsätter att stärka Visit Swedens budget. Sedan är det bolagets eget ansvar hur man väljer att fördela pengarna inom sig, och jag har full respekt för den fördelning som Visit Swedens ledning själv har valt. Karin Åström sade att det inte skapar några jobb. Restaurangmomssänkningen är lite för tidig att utvärdera, men vi kan se indikationer på att den de facto har lett till fler jobb, inte minst för unga, i den här sektorn. Men vad vi vet är vad den sänkta liftmomsen gav för jobbmöjligheter, och den har varit viktig för den svenska fjällvärlden. Enligt de svenska liftanläggarnas organisation SLAO sysselsätter svenska liftanläggningar över 13 000 fast anställda och säsongsanställda. Sedan vi sänkte momsen 2007 har antalet anställningar ökat med 20 procent, och branschen själv säger att ungefär tre fjärdedelar av branschens anställda är under 26 år. Då kan man räkna ut hur många nya jobb det har lett till för unga människor. Visit Swedens anslag är en viktig del. Destinationsuppdrag, där Kiruna i Norrbotten tillsammans med fyra andra får 60 miljoner under tre år, är en annan viktig del. Sedan är sänkta kostnader genom halverad restaurangmoms och halverade arbetsgivaravgifter i en bransch där unga människor står för 26 procent av arbetskraften så klart viktigt för att skapa konkurrensmässighet och konkurrenskraft för dessa företag som många gånger lever på marginalen. Besöksnäringen är, som jag sade inledningsvis, en av våra basnäringar. Vi ska fortsätta att stärka den, precis som vi stärker svensk fordonsindustri, tjänstesektorn och it-sektorn. Besöksnäringen kommer vi att arbeta med på många olika sätt framöver. Sänkta kostnader och främjandeåtgärder som Visit Sweden men också innovationsstrategin och innovationer är en väldigt viktig del i besöksnäringen framöver. Vi har ett väldigt gott samarbete och samarbetsklimat mellan de aktörer som verkar inom besöksnäringens område och regeringen.

Herr talman! Det som det satsas på nu, Sverige - det nya matlandet, Skogsriket och Attraktionskraft som ministern tar upp, är väl bra. Men det som krävs är marknadsföring på det internationella området, för det är ju de internationella gästerna som vi vill ha in till Norrbotten. Nu talar jag bara ur ett norrbottniskt perspektiv, och där vill vi gärna ha in de internationella gästerna. Många företag som finns däruppe i hotellbranschen har valt att satsa just på företag och turistgrupper som kommer. Det är det segmentet som Visit Sweden nu nödgas plocka bort beroende på att ni har skurit bort 20 miljoner i budgeten. Och vi säger: Tänk om! Gör som vi socialdemokrater föreslår och permanenta stödet. Låt den här näringen med en väldigt kompetent marknadsföring internationellt få fortsätta! Som sagt har besöksnäringen tuffa mål att nå. Man ska öka omsättningen till 200 miljarder och öka antalet sysselsatta med 100 000. Dessutom vet vi att utanför Sveriges och Nordens gränser är Sverige och särskilt Norrbotten fortfarande väldigt okänt. Det finns alltså enormt mycket jobb att göra när det gäller marknadsföringsbiten. Och jag vill hävda att Swedish Lapland jobbar föredömligt, men de har inte den organisation, den kompetens eller det nätverk som redan finns uppbyggt via Visit Sweden på internationell marknad och som de så väl behöver. Så gör nu som vi föreslår, ministern, och lägg tillbaka de här pengarna till våren eller till nästa höst, så får vi se att vi når målen i Sverige om sju år.
Herr talman! Både Karin Åström och näringsminister Annie Lööf har rätt i att besöksnäringen har stora utmaningar. I mitt hemlän som jag känner bäst har vi en stark vintersäsong och en svagare sommarsäsong. Enda undantaget är Pite havsbad som har en stark sommarsäsong och en dålig vintersäsong. Men alla jobbar de hårt på att stärka så att den andra säsongen ska bli bättre. I Piteå har man nu isbrytarsatsningar. Man försöker få i gång sommarsatsningar på de andra orterna. Varför gör man då det? Det är för att man ska få heltidssysselsättningar. Får man heltidssysselsättningar ger det inte bara tryggare jobb, utan det viktigaste är att heltidsanställningarna ökar förutsättningarna att leverera en jämn kvalitet. Man behöver inte uppfinna hjulet varje säsongstart. Det som har hänt sedan regeringen halverade socialavgifterna för unga under 26 år och krogmomsen är att de ekonomiska förutsättningarna för företagen har ökat. Det har gett stimuli att kunna satsa på båda säsongerna och investera i sina företag. Marknadsföring är naturligtvis viktigt. Det håller jag med Karin Åström om. Men den viktigaste marknadsföringen är att man har nöjda kunder som kan komma hem och marknadsföra det här till andra.
Herr talman! Jag vill tacka för den här viktiga debatten om hur vi gemensamt ska stärka besöksnäringen. Karin Åström verkar dock ha glömt bort vilken kraftsamling regeringen har gjort och vilken fantastisk utveckling som har skett i besöksnäringen de senaste åren vad gäller sysselsättningen, som ökat med 24 procent sedan 2000, men också vad gäller antalet utländska besökare, som ökar för nionde året i rad. Exportvärdet är snart uppe i 100 miljarder kronor. Det är ingen liten bransch vi talar om. Och det är klart att våra satsningar faktiskt har gett resultat tillsammans med det ivriga och idoga arbete som alla småföretagare gör runtom i landet. Karin Åström verkar också glömma bort att Kiruna i Norrbotten är en av de fem utpekade destinationer som får ta del av 60 miljoner kronor fördelat på tre år. Det är inte småpotatis. Det är ganska stora satsningar som görs på fem destinationer för att utveckla dem till exportmogna marknader. Vi ska också komma ihåg att Matlandet Sverige med ungefär 100 miljoner per år spelar roll för att stärka de gröna näringarna och hela kafé och restaurangkedjan men också gentemot övriga länder. Eskil Erlandsson har bland annat varit på turné i Kina för att marknadsföra svenska produkter och för att öppna Sverige även för den asiatiska marknaden. Jag kan också konstatera att Umeå blir Europas kulturhuvudstad. Umeå ligger i Västerbotten men har hela Norrland som ansvarsområde. Umeå som EU:s kulturhuvudstad under nästa år kommer att vara ett viktigt skyltfönster för Sverige, och inte minst de norra delarna, för att visa upp de fantastiska naturupplevelser som vi har i de norra delarna av Sverige, och som jag också testade på i somras då jag hade min sommarsemester i Norrbotten.